Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Jag gör det med stor tillfredsställelse när det gäller den första delfrågan om årlig ersättning till äldre personal. Jag tolkar försvarsministern så att all personal, både civil, civilmilitär och militär med fem år eller mindre kvar till pension, skall slippa tvångsförflyttas i samband med förbandsnedläggningar. Det är ett positivt besked. Den gamla regeringen beslöt så sent som den 23 juni i fjol att säga nej till en sådan begäran från myndigheternas sida. För denna personal gäller att många anställdes med en pensionsålder på 50 år. Sedermera fick alla över en viss ålder välja om de ville gå vid 50 eller vid den högre åldern 60. I åtskilliga fall valde man 60, för att strax därefter få beskedet att förbandet skulle läggas ned. Man står då i den situationen att vid kanske 55 års ålder, med 35 år i tjänsten, flytta någon annanstans. Detta kan bli till en flottilj där man egentligen inte behövs. Det finns inget jobb där, eftersom flottiljen är fullt besatt. Man skall gå där och vara övertalig. Detta kostar staten extra mycket därför att man har traktamente. Man bor kanske på ett inackorderingshem, medan hustrun jobbar kvar i Nyköping eller Kalmar. Jag har besökt F 11 och F 12 och hört samstämmigt från personalen: Det måste vara rimligt att vi får gå tidigare. Jag är glad åt att försvarsministern nu kunnat ge ett sådant positivt besked. stor lättnad på dessa orter. Min andra fråga gällde om försvarets personal skulle få samma villkor som statstjänstemännen fått vid utlokaliseringen från Stockholm. Det har man inte i dag, och det uppfattas som orättvist. När verk flyttades ut från Stockholm kunde personalen antingen följa med eller söka nya jobb i Stockholm. Rimligtvis måste den här kommunen ha större möjligheter att erbjuda alternativa jobb än vad t.ex. Nyköping, Enköping och Kalmar har. Det uppfattas naturligtvis som mycket orättvist på de här platserna att inte samma regler gäller för personalen där som för de personer som arbetade i de verk som skulle utlokaliseras från Stockholm. Detta kan leda till ganska konstiga konsekvenser. Till Östersund utlokaliseras vissa skolor. En del av dessa skolor utlokaliseras från Stockholm, och personalen där får dessa villkor. Andra skolor kommer från Göteborg och Uppsala, och deras personal får inte dessa villkor. Det är alldeles självklart att detta uppfattas som en diskriminering av landsorten. Försvarsministern hänvisar till att detta är en förhandlingsfråga. Han säger att det ”bör naturligen ankomma på parterna att avgöra om tilllämpningsområdet för avtalet skall utvidgas till att också gälla vid nedläggningar inom försvaret”. Jag finner det självklart att en sådan utvidgning måste komma till stånd, och det så snart som möjligt. Min grundinställning i den här frågan är nämligen att man bör göra bestämda insatser till förmån för den personal som drabbas vid förbandsnedläggningar. Det är viktigt inte bara för dessa människors skull utan också för att underlätta framtida förbandsnedläggningar. Jag hör till dem som anser att det är helt nödvändigt att vi även framöver minskar antalet fredsförband. Det är då också nödvändigt att statsmakterna visar personalen att man kan göra förbandsnedläggningar och ordna det på ett bra sätt för personalen. Det är inte personalen som skall drabbas av en nödvändig strukturrationalisering av försvaret. i; Min tredje fråga var om statsrådet anser att civila myndigheter i Kalmar och Nyköping bör stimuleras att ta emot ytterligare personal från F 12 och F 11. Försvarsministern hänvisar till att statens personalnämnd efter överenskommelse med försvarets personalnämnd från den 1 februari 1976 infört rekryteringsbegränsningar när det gäller statliga tjänster i Nyköping och Kalmar samt i omkringliggande kommuner. När en tjänst blir ledig vid länsstyrelsen, lantbruksnämnden, posten, televerket, polisen eller annan statlig myndighet, skall man alltså se efter om någon vid nedläggningsförbanden är lämpad att få arbetet i fråga. Det kan låta bra, men erfarenheten hittills är att det givit skäligen litet. I Nyköping har bara två personer vid F 11 fått tjänst vid annan statlig myndighet i kommunen. I Kalmar har bara sju personer kunnat få annan statlig anställning, i första hand vid polisen och posten. Det är alltså på båda orterna än så länge fråga om synnerligen blygsamma resultat. Psykologiskt är detta kanske lätt att förstå. Inom varje myndighet ligger det nära till hands att personalen önskar internrekrytering, dvs. att man låter någon inom verket avancera när en tjänst blir ledig. Att det då tas in någon från en annan myndighet — i det här fallet från ett militärt nedläggningsförband — kan uppfattas som negativt. Det kan alltså ligga nära till hands att man försöker kringgå stadgandet att tjänsterna skall erbjudas till anställda vid de aktuella förbanden. En myndighet kan göra det genom att söka överdriva det speciella i varje tjänst, så att man skapar intrycket att ingen utanför det egna verket kan klara jobbet i fråga. Det är angeläget att man på de statliga arbetsplatserna i Nyköping, Kalmar och andra orter, där militära förband läggs ned, verkligen visar god vilja och söker underlätta för ortens människor att byta från militärt till civilt jobb. Att den stora majoriteten anställda vid nedläggnings och utflyttningsförbanden verkligen vill vara kvar på hemorten finns det många belägg för. I en enkät vid S 1 i Uppsala var det bara en tredjedel av de kvinnor som svarade som förklarade sig villig att följa med till Enköping, och här är det ändå fråga om ett mycket kort avstånd. Det synes mig uppenbart att de anvisningar som hittills givits till civila myndigheter resp. kommuner inte är tillräckliga om man verkligen vill att en väsentlig del av personalen vid nedläggnings eller utflyttningsförbanden skall kunna få nya jobb på hemorten. Min fjärde fråga gällde behov av särskilda åtgärder för att underlätta omskolning för anställda och anhöriga inför förbandsnedläggningar. Detta gäller naturligtvis för dem som vill stanna på orten, men också i de fall där den ena av två makar har tjänst vid förbandet och vid nedläggningen flyttar med under det att den andre måste byta jobb. Det är litet oklart vilka regler som gäller. Men det tycks vara så att det inte automatiskt finns rätt för den andre att få börja en omskolning redan på den första orten. Man får göra det först efter flyttningen. I ett sådant fall blir det mycket svårt att ordna jobb redan före flyttningen. Nu hänvisar försvarsministern till att det finns arbetsgrupper där det ingår representanter från bl.a. länsarbetsnämnderna. Det är viktigt att då se till att dessa förhållanden kan ordnas — inte bara för den personal som finns på förbandet utan även för de andra familjemedlemmarna. Kan inte situationen klaras för hela familjen blir det ju mycket svårt för någon eller några att flytta med. På min fråga om s.k. rehabiliteringsfall svarar försvarsministern att han bedömer att de påbörjade personalvårdande insatserna är tillräckliga. För personal med betydande handikapp genom sjukdomar av olika slag lär en flyttning till annan ort vara mycket svår. Men att få nytt jobb på samma ort för den här personalen är också mycket svårt. Tar t.ex. länsstyrelsen i Kalmar eller Nyköping emot personer med grava sociala eller medicinska skador? Förtidspension kan vara en möjlighet, men det innebär då att vederbörande får en lägre pension än han eller hon skulle ha fått därest flottiljen varit kvar och de kunnat vara i tjänst några år till. Jag vill också kommentera försvarsministerns inledning i svaret på min interpellation. Han säger där att åldersfördelningen bland den civilanställda personalen inom försvaret är sådan att omkring 27 96 är äldre än 55 år. Statsrådet bedömer därför att försvarets rationaliseringar även i fortsättningen skall kunna genomföras genom naturlig avgång i förening med en effektiv omplaceringsverksamhet. Man kan fråga sig om det är helt sant. Ett aktuellt fall gäller en av de tre regionala teleservicebaserna, kallad TSB syd. Redan 1973 beslöts att antalet anställda där skulle minska med 90 personer. 50 har redan försvunnit,'och ytterligare omkring 40 skall bort. Det senaste budet är att 39 personer — till stor del människor med omkring 20 statliga tjänsteår bakom sig —- kommer att varslas om avsked. Det rör sig om civila tekniker med specialutbildning för service på radarmateriel, förbindelsemateriel och annan elektronik. De har erbjudits arbeten som lokalvårdare, eller jobb i Göteborg eller Östersund. De som inte velat anta sådana erbjudanden ser nu ut att bli avskedade såvida inte regeringen ger ändrade direktiv. Det finns arbetsuppgifter inom TSB för personalen i fråga fram till pensionsåldern, men personalminskningsmålet för försvarsmakten talar för en neddragning. Utfärdas varsel om avsked är det emellertid en politik som knappast rimmar med vad som hittills har sagts om att försvarets personalstyrka skall dras ned utan att enskilda avskedas. I just detta fall kan dessutom noteras att 16 av de berörda arbetar i Ronneby, alltså i Blekinge, som ju den sista tiden fått en mycket drastisk försämring av sitt arbetsmarknadsläge. Andra finns på Österlen, där sysselsättningsläget också är dystert. Herr talman! Jag har här tagit upp en rad problem kring försvarets nödvändiga omstrukturering och likaså helt nödvändiga personalminskning. Mitt syfte har varit att dessa förändringar måste genomföras i former som gör att de berörda människorna och deras fackliga organisationer om några år kommer att säga att nedläggningarna i Kalmar, Nyköping och Enköping sköttes väl, så att de enskilda åsamkades minsta möjliga skada och problem. Sköts saken väl underlättas beslut — enligt min mening för framtiden helt nödvändiga beslut — om fortsatta rationaliseringar. Jag vill än en gång tacka försvarsministern för svaret, då speciellt för hans besked att han vill ge rätt till alla med mindre än fem år kvar till pension att slippa förflyttning och i stället få avgå med full ersättning. Det har varit ett efterlängtat besked.
Herr talman! Både herr Lindblad och jag är fullt medvetna om att det här i många fall kommer att innebära personliga påfrestningar för personalen, och här har staten som arbetsgivare ett ansvar att se till att det, som herr Lindblad uttryckte sig, sköts på ett snyggt sätt. Vi har verkligen all anledning att svara upp mot de krav som vi i detta hus i vanliga fall ställer på andra arbetsgivare. från Stockholm. Rent formellt kan jag inte komma med någon pekpinne, det är en fråga för arbetsmarknadens parter, i det här fallet statens avtalsverk och de anställdas organisationer. Jag kan bara säga att min personliga inställning är den att här skall samma regler gälla, oavsett varifrån man blir utlokaliserad. Om herr Lindblad vill ha ett mera utförligt svar på den här frågan kan jag utifrån mitt ansvarsområde inte lämna det, utan då får herr Lindblad rikta en fråga eller en interpellation till budgetministern, inom vars departement de här frågorna handläggs. När det sedan gäller omplaceringar på orten menar herr Lindblad att de hade varit av ganska liten omfattning, och det är alldeles riktigt. Men jag vill bara betona att det faktiskt är tre år kvar till nedläggningen och jag räknar med att avsevärt fler människor, både i Kalmar och i Nyköping, skall kunna omplaceras till annan statlig tjänst. De indragningar som beslutats har tvingats fram genom bristande tilldelning av medel på försvarssektorn, i det här fallet så att man har tvingats göra dessa prioriteringar. Då är det givet att man icke inom försvarsramen kan ordna kompensationsarbetstillfällen. Men jag vill betona att det finns all anledning för verk och myndigheter inom andra departements områden att undersöka möjligheterna att till Kalmar och Nyköping lokalisera verksamheter där man kan tillgodogöra sig den kunskap som finns just hos den tekniska personalen vid F 11 och F 12. Jag har en känsla av att det finns rätt mycket yrkeskunskap där som är användbar på den civila marknaden, och jag räknar med att allt detta skall kunna tas till vara i betydande utsträckning. När det gäller omskolningen av de direkt berörda räknar jag med att genom de grupper som finns och genom att länsarbetsmyndigheterna är inkopplade skall problemet kunna lösas. Omskolning av eventuell make som tvingas att flytta till annan ort är någonting som jag för min del inte kan uttala mig om, det ligger också utanför försvarsdepartementets kompetensområde. Det är en sak som i så fall ligger under arbetsmarknadsdepartementet. Utan att här ge någon personlig mening till känna vill jag bara säga, som i min tidigare deklaration, att omplaceringen skall skötas på ett så förmånligt sätt som möjligt för personalen, och då är det givet att man även i förekommande fall skall pröva den möjligheten. Jag vill nog gentemot herr Lindblad säga att den omständigheten att ungefär 27 96 av den civilmilitära personalen är över 55 år inte är någon garanti för att omplaceringen kommer att fungera smärtfritt. Men det kommer i varje fall att underlätta omplaceringen, för det innebär att genom pensionsavgång kommer tjänster att bli lediga på andra platser i landet. Om det nu blir i tillräcklig omfattning vågar jag inte ha någon bestämd uppfattning om. Den nämnda åldersgränsen utgör ett genomsnitt för all civil personal som berörs. Att det sedan inom enskilda sektorer eller på vissa platser kan vara en helt annan åldersstruktur som gör att bilden ändras, det är en annan sak. Men man kan inte ta det förhållandet till intäkt för att det blir speciella svårigheter i detta avseende. Vad gäller sista frågan som herr Lindblad tog upp och som i och för sig inte berörts i interpellationen — frågan om personalen inom TV-serviceorganisationen — vill jag säga att det är alldeles riktigt att det har varslats om inskränkningar, men varslet har framflyttats tre månader. Det innebär alltså att denna personal under tiden kommer att erbjudas andra anställningar. Personalen har sin anställningstrygghet i och för sig garanterad genom den lagstiftning vi har, men man måste då välja något av de jobb som erbjuds. Det är den policy vi har här, nämligen att gå fram så mjukt som möjligt, och försvarets personalnämnd anstränger sig verkligen att erbjuda dessa människor de sysselsättningar och de anställningsorter som passar bäst. Det är klart att man inte kan uppnå ett 100-procentigt gott resultat, men detta innebär inte på något sätt att man från försvarets sida har tagit sin hand ifrån dessa människor som har blivit övertaliga.

Herr talman! Jag inser att jag borde ha frågat en hel rad statsråd i det här ärendet. Men jag utgår självfallet från att svaret gäller för regeringen som sådan. Om svaret på min fråga varför människor från landsorten inte skall få flytta på samma villkor som de som flyttar från Stockholm är att det är en avtalsfråga och inte en regeringsfråga, då kvittar det ju vilket statsråd som svarade. Jag förmodar att jag skulle ha fått samma svar även från de andra statsråden. De hade säkerligen också svarat att de för sin del var lika positiva som herr Krönmark och att de inte ansåg att landsorten skall diskrimineras. I och för sig gäller min fråga inga stora saker. Den gäller fria resor och den gäller s.k. omvänt anstånd, vilket innebär att man får flytta till sitt nya jobb innan det tidigare lagts ned. Men många människor uppfattar det svar jag fått som väldigt orättvist — det är en psykologisk fråga. Det är också intressant att notera att ÖB så sent som härom veckan ställt samma fråga till regeringen som jag. Jag förmodar att han fått samma svar som jag, nämligen att man skall gå till avtalsverket. Frågan har emellertid aktualiserats fackligt av plutonofficersförbundet för ganska länge sedan. Försvarsministern var trots allt ganska optimistisk när det gällde att de statliga myndigheterna i Nyköping och Kalmar skulle ta hand om dessa människor. Han hänvisade till att det var tre år kvar. Men under ett år har i princip varje tjänst som blivit ledig — vid länsstyrelsen, posten, polisen, lantbruksnämnden osv. — erbjudits de människor som jobbar på flottiljen, men av dessa har man bara lyckats placera två. Flottiljen har kunnat placera många fler..Då kan man fråga sig, om det kommer att fortsätta på den linjen så att man bara kommer att kunna placera två personer per år i Nyköping och sju personer per år i Kalmar. Det intressanta är inte att försvarets behov av placeringar självfallet blir större ju närmare tidpunkten man kommer, det intressanta är hur stor beredvillighet myndigheterna har när det gäller att ta emot människor Man vill ju gärna internrekrytera, och det är väl i och för sig ingen hemlighet att man anser att medbestämmandelagen kommer att förstärka tendensen att internrekrytera. Jag vill emellertid inte kritisera. Det är väl rätt naturligt att man t.ex. resonerar så, att varför skall de som är anställda på länsstyrelsen i Kalmar drabbas av att försvaret har strukturproblem. De vill avancera så som de bara för några år sedan hade trott att de kunde göra. Om man är medveten om sådana här problem, kan man inte ha alltför säkra föreställningar om att de civila myndigheterna kommer att träda in och anställa folk från försvaret. Jag tror att risken finns att mycket få kan beredas plats den vägen, särskilt när det gäller de jobb som erbjuds här. Man hamnar ju längst ner på inträdesskalan, om jag får uttrycka det så. En person som t.ex. har 30 års anställning inom försvaret och således stor kompetens inom ett visst område har väldigt svårt att få nyttja den kompetensen i något annat sammanhang, det måste vi vara medvetna om. Ett annat statsråd, som talade här tidigare i dag, åberopade samma möjlighet att lösa problemen, men jag tror att det i så fall krävs en helt annan attityd från dessa verks sida.
Herr talman! Jag vill säga till herr Lindblad att det är inte min uppfattning att huvudparten av dem som inte omplaceras inom den militära sektorn kommer att beredas anställning just inom annan statlig verksamhet i de här regionerna. Så optimistiska tror jag inte att vi kan vara.

Åtminstone när det gäller det ena fallet, Kalmar, kan jag säga att det bör yppa sig bättre möjligheter i och med att en viss avdelning av televerket kommer att lokaliseras just till Kalmar. Där bör det finnas möjligheter att ianspråkta en del av den personal som blir friställd genom indragningen av F12. Det här är besvärliga problem och som herr Lindblad anfört gäller det inte bara de två flygflottiljerna F 11 och F 12 utan sannolikt kommer det att krävas ytterligare förbandsindragningar. Därför har jag, som ansvarig för den här verksamheten, ett klart intresse av att vi får handlingsmönster som kan accepteras såväl av statsmakterna som av de anställda.

svara fru Fredgardhs den 13 januari anmälda fråga, 1976/77:181, och Om underlättande anförde: av bebyggelse i Herr talman! Fru Fredgardh har frågat mig om jag har närmare övervägt = glesbygder och de icke önskvärda konsekvenser för en aktiv regionalpolitik som pågående mindre tätorter omorganisation inom vägverket får och vad jag i detta sammanhang avser att göra för att främja regeringsförklaringens uttalande att bebyggelse i glesbygder och i mindre tätorter skall underlättas. Fru Fredgardhs fråga föranleds av att man inom vägverket f. n. prövar ett förslag till ändring i vägverkets lokala driftorganisation inom en del av södra Skåne. Vägverkets driftorganisation baseras på en indelning av landet i arbetsområden. De faktorer som en gång var avgörande för denna indelning och därmed för vägstationernas placering har förändrats under årens lopp. Det gäller i fråga om såväl vägnätets utseende — vägsträckningar, standard, en ökad andel belagda vägar osv. — som sättet att underhålla vägarna, genom större och effektivare maskiner, annan och bättre teknik m.m. Det är därför naturligt att vägverket som ett led i sin löpande verksamhet ser över även den lokala driftorganisationens utformning. Verkets strävan är därvid självklart att kunna ge en så god service som möjligt för de medel som ställs till verkets förfogande. Vägverkets arbete med anpassningen av den lokala driftorganisationen sker på länsnivå inom ramen för verkets långsiktiga planering. I varje enskilt fall får därvid länsstyrelsen, berörda kommuner och personalorganisationer tillfälle att föra fram sina synpunkter. En grundläggande förutsättning för att en förändring i indelningen skall ske är att väghållningen i berört område inte försämras. Genom den fortlöpande anpassningen av arbetsområdena kan vägverket således ge samma service till lägre kostnader, vilket medför att andra angelägna väghållningsarbeten kan utföras. Jag är säker på att fru Fredgardh är överens med mig om att en sådan utveckling måste vara befrämjande även för bebyggelsen i glesbygden och i mindre tätorter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tar fasta på kommunikationsministerns uttalande att en grundläggande förutsättning för en förändring är att väghållningen i berört område inte försämras. Det rimmar väl med regeringsförklaringens ord om att människor i olika landsdelar skall ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö. Redan nästa mening gör mig emellertid betänksam. Där säger statsrådet: ”Genom den fortlöpande anpassningen av arbetsområdena kan vägverket således ge samma service till lägre kostnader, vilket medför att andra angelägna väghållningsarbeten kan ut 127 av bebyggelse i glesbygder och mindre tätorter föras.” Här kan jag inte riktigt hålla med statsrådet Turesson. Om en omorganisation skall få effekten att fortfarande ge en god service beror helt och hållet på hur den genomförs. I det fall som berörs i min fråga, nämligen en eventuell indragning av vägstationen i Tullstorp inom Trelleborgs kommun ett par mil öster om Trelleborg, kan det knappast leda till en bättre service. Snarare är en försämring att befara. Jag noterar emellertid att statsrådet säger att i varje enskilt fall får länsstyrelsen, berörd kommun och personalorganisationer tillfälle att föra fram sina synpunkter. Jag hoppas att man vid dessa kontakter skall kunna komma fram till lösningar som gör det möjligt att tillmötesgå såväl personalens som kommunens berättigade intressen, liksom också den berörda allmänhetens intressen. Jag skall inte närmare gå in på de problem som kan uppstå för kommunen -— jag har berört dem i frågan. Däremot skall jag tillåta mig att säga något om den situation som i detta fall kan uppstå för personalen vid vägstationen. Praktiskt taget alla de anställda är äldre människor med långvarig tjänstgöring vid vägverket, ca 25 år. Det rör sig om medelålders människor, 45-50 år. De är bofasta på orten och har skaffat sig egna hus och rotat sig. Om stationen flyttas kan man knappast räkna med att de följer med, utan de blir i så fall pendlare. Inte minst med tanke på en effektiv vinterväghållning är det av betydelse att det finns folk på platsen. Årets besvärliga snövinter i Skåne har gett belägg för den saken. Eftersom jag ser att min tid är ute, ber jag att få återkomma i en replik.

Nr 61 Herr talman! Jag vill än en gång säga att jag tar fasta på statsrådets yttrande att en förändring inte får medföra försämrad service; den skall förbli oförändrad. I det här fallet tillkommer så många icke önskvärda. = konsekvenser att man knappast kan tala om en oförändrad service. Om åtgärder mot Jag vill helt kort återge vad en facklig förtroendeman vid den aktuella = otillfredsställande stationen har sagt. Han förklarade att om stationen läggs ner, kommer = mottagningsförhålde 35 vägmil som den betjänar att markeras med vita linjer på kartan, landen för TV vilket betyder dålig eller icke godtagbar väghållning. Han fortsätter: Att — sändningar lägga pengar på stora vägar hjälper inte folket här i periferin. Även pendlare är skattebetalare som har rätt till en god väghållning. Jag vill återkomma till att det grundläggande i detta sammanhang är att åtgärder av det här slaget inte får strida mot det klart uttalade syftet i regeringsdeklarationen och den vilja, som där har kommit fram, till decentralisering och till främjande av de små orternas utvecklingsmöjligheter.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att komma till rätta med otillfredsställande mottagningsförhållanden för TV inom vissa områden, t.ex. genom utbyggnad av s.k. slavsändare. Målet för distributionen av TV-program är att så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ge alla TV-konsumenter tillfälle att ta emot programmen. F.n. kan ca 99,6 96 av befolkningen se TV 1 och ca 99,18 TV 2 I årets budgetproposition, bil. 12, har beräknats medel för en fortsatt utbyggnad av TV 2-nätet under nästa budgetår. Televerket planerar att under den kommande femårsperioden uppföra stationer för befolkningskoncentrationer på ner till ca 25 hushåll som f. n. har små möjligheter att ta emot TV 2 och/eller TV 1. I vissa fall kan också åtgärder krävas på mottagarsidan. Otillfredsställande mottagningsförhållanden inom vissa begränsade områden t.ex. i tätorter kan, som herr Fågelsbo påpekar, bero på avskärmning genom speciella terrängförhållanden eller byggnader. I sådana fall kan centralantennanläggningar eller starkare enskilda antenner böra övervägas. Enligt statistiska undersökningar av Sveriges Radio under förra året kan mottagningskvaliteten i många fall förbättras avsevärt genom bättre mot 129 130 tagningsantenner. I enstaka fall kan det hända att tidigare goda mottagningsförhållanden försämrats genom exempelvis nya större byggnader med plåtklädda fasader. Televerket har hos regeringen begärt ett principiellt ställningstagande till ansvarsfrågan i vad gäller åtgärder för att återställa tidigare mottagningsförhållanden. Frågan avses bli behandlad under år 1977. I avvaktan på ett ställningstagande sätter televerket i vissa fall in slavsändare för att återställa goda mottagningsmöjligheter när det gäller fall då ett flertal hushåll berörs och möjligheterna att uppföra s.k. utflyttad centralantennanläggning saknas. Som exempel kan nämnas att televerket beslutat bygga en kompletterande mindre TV-station inom Sollentuna, där problem av här berörd art har uppstått. Jag anser sammanfattningsvis att förutsättningarna för att skapa och vidmakthålla goda mottagningsförhållanden för TV-konsumenterna är goda och finner i dagsläget inga särskilda skäl till initiativ från min sida.
Herr talman! Jag bedömer svaret på min fråga så positivt i olika hänseenden, att jag endast ber att till herr kommunikationsministern få säga ett hjärtligt tack för det.
Herr talman! Fru Ekelund har - mot bakgrund av uttalanden av trafikutskottet i betänkandet 1976/77:4 — frågat mig dels om den i betänkandet omtalade informationskampanjen om användande av mopedhjälm har kommit i gång, dels när man beräknar att kunna bedöma resultatet av kampanjen och ta ställning till en eventuell lagstiftning. Den i utskottsbetänkandet nämnda informationskampanjen har genomförts under våren 1976. Av erfarenhet vet man att kampanjer av detta slag måste upprepas för att få avsedda effekter. Trafiksäkerhetsverket kommer därför att genomföra en liknande kampanj under våren 1977. Först när denna andra fas har avslutats är det möjligt att bedöma effekten. En uppföljning kommer att ske under hösten 1977, då verket avser att allsidigt studera verkningarna av den tvååriga informationen. Regeringens uppdrag till trafiksäkerhetsverket avser — förutom informationskampanjen — även utveckling av ett för mopedister särskilt avpassat huvudskydd. Detta arbete — som verket driver i samarbete med institutionen för trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola — har framskridit så långt att man kan förutse att den nya hjälmtypen finns Jag delar självfallet trafikutskottets och fru Ekelunds positiva inställning till användning av hjälm bland mopedister. Ett ställningstagande till lagstiftningsfrågan bör dock lämpligen ske när resultaten av informationsverksamheten kan bedömas och den nya mopedisthjälmen finns tillgänglig.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det kan måhända tyckas att frågan är så liten att man inte borde aktualisera den, eftersom den behandlades under höstriksdagen. Men för de mopedister som drabbas av skallskador i samband med trafikolyckor är frågan ingalunda av liten betydelse. Ungefär 80 96 av alla trafikskador är skallskador. Då vi vet att de allra flesta mopedister är unga människor får följderna av skadan en ännu större och vidare omfattning. Jag blir ofta uppringd av föräldrar som ber om hjälp i den här frågan. Föräldraorganisationer försöker engagera sig för att få sina ungdomar att bära mopedhjälm. Läkare uttalar sin besvikelse över att behöva ta itu med skador som man kanske hade kunnat undvika om mopedisterna hade haft ett huvudskydd. Motorcykelförare måste som bekant använda hjälm. Det kan tyckas mer förklarligt eftersom en motorcykel framförs med en helt annan hastighet. Men man kan naturligtvis också säga att motorcykelförarna är litet äldre och har lättare att inse skadornas omfattning. Mopedförarna behöver faktiskt den hjälp som en lagstiftning skulle innebära. Kamrattrycket i den åldern är hårt, och det är inte lätt att använda ett huvudskydd —- även om man vill det — när kamraterna inte gör det. Jag ser i slutet av kommunikationsministerns svar att mopedhjälmar finns tillgängliga i produktion under innevarande höst. Jag noterar detta med glädje och hoppas att de hinder för lagstiftning man talat om tidigare nu kan anses undanröjda.
Herr talman! Jag hoppas också att de typer av mopedhjälmar som har utlovats till hösten skall vara av den beskaffenheten att de inte bara ger ett gott skydd utan också får ett sådant utseende att de blir attraktiva att använda för ungdomarna. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att få bestämmelser efterlevda om användningsfrekvensen är låg när de införs, och det är därför vi vill avvakta resultatet av den informationsverksamhet som påbörjades förra våren och fortsätter nu i vår. En lagstiftning som inte efterlevs har ju rent negativa effekter, och därför vill vi ha största möjliga säkerhet för att de bestämmelser som kan komma har goda chanser att bli följda. Jag behöver som stöd för detta påstående — att en lagstiftning som inte efterlevs har negativa effekter — bara hänvisa till den skrämmande dåliga respekten för trafik Om pendeltågstra fiken i Storstockholm signalerna för fotgängare. En och annan som -— liksom jag — är laglydig blir ju praktiskt taget omkullsprungen av alla som bryter mot lagen när han stannar vid rött ljus.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig om jag har uppmärksammat svårigheterna för pendeltågstrafiken i Storstockholm och vilka åtgärder jag tänker vidta. De ovanligt kraftiga snöfallen framför allt under jul och nyårshelgerna men även senare har allmänt medfört svårbemästrade trafikproblem för SJ, dels genom direkta snöhinder, dels genom skador på den rullande materielen. I Stockholmsområdet drabbades lokaltrafiken av bl.a. skador på pendeltågen. Trots att alla tillgängliga reparationsresurser sattes in kunde skadorna inte omedelbart avhjälpas. Pendeltågens kapacitet har därför minskat inte bara i samband med själva snöfallen utan även därefter. SJ strävar mot att successivt förstärka sin beredskap för att möta svåra snöoväder. Företaget kan dock inte rimligen dimensionera sina resurser så att man helt kan undvika trafikstörningar även under extrema väderförhållanden. Med hänsyn till erfarenheterna av den senaste tidens oväder har dock SJ tillsatt en särskild undersökningsgrupp som har till uppgift att föreslå åtgärder på kort och lång sikt för att ytterligare förbättra tågens driftsäkerhet under vintertid.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Under dagarna mellan jul och nyår fick Stockholm snö, mycket snö. Ganska snabbt klarade man av de problem som ovädret medförde. Men det finns åtminstone ett undantag, och det är SJ, som nu länge har lidit av sviterna av snöovädret. Så sent som den 27 januari säger en hög tjänsteman i SJ i en intervju i en av tidningarna i Stockholms län att SJ fortfarande har stora problem med att uppehålla pendeltrafiken. Det är alltså inte bara under en kort tid man inte har lyckats klara trafiken, utan problemen finns ännu kvar. Pendeltågen är en viktig länk i trafikförsörjningen i Storstockholm. Det är då också angeläget att de fungerar godtagbart. Det har de inte gjort under en ganska lång tid i januari. Om över en tredjedel av vagnparken är utslagen fungerar inte trafiken. Människor på väg till och från sina arbeten kommer inte fram i rimlig Nr 61 lismen, måste den kollektiva trafiken fungera. Resenärerna har säkert 1 februari 1977 full förståelse om SJ får svårigheter under en kortare tid isambanFd med = ett oväder, men svårigheterna skall inte sträcka sig över en månad. Om pendeltågstra Tidningarna är fulla av förklaringar till SJ:s svårigheter. Det har talats = fiken i Storstock om fukt i motorer — snön virvlar in i dem, smälter och bildar fukt, holm och det lär inte motorerna tåla. V De här vagnarna har gått i trafik sedan 1969, och först nu har man upptäckt felet. Det låter underligt. Visserligen har vi de senaste åren haft väldigt litet snö i Storstockholm, men normalt har vi ändå både snö och snöoväder på vintrarna. SJ borde alltså innan man köpt de här vagnarna också ha kollat hur de klarade snöiga vintrar. Det är också förvånande att SJ ej kunnat sätta in andra tåg för att någorlunda klara trafiken under de värst drabbade dagarna. Jag vill alltså säga att detta inte bara gäller den försening som fö "rekommit under extrema väderleksförhållanden. Det hände under ex trema väderleksförhållanden, men det har nu under en längre tid varit svårigheter för pendeltrafiken. Det är bra att SJ nu har tillsatt en grupp - det noteras med tacksamhet. Men jag skulle då vilja ställa ett par frågor om denna arbetsgrupp: Finns det en tidsgräns för gruppens arbete? Är det möjligt att gruppen kan lägga fram sina förslag så snabbt att man kan ha nytta av dem redan nästa vinter?
Herr talman! På den första av herr Strömbergs i Botkyrka frågor vill jag svara att enligt uppgift från SJ skall den här arbetsgruppens arbete vara avslutat under våren. På den andra frågan, om det finns möjligheter att avhjälpa de konstruktionsmässiga detaljer som har gjort att motorerna är känsliga för virvlande snö av viss temperatur — det är ju inte all snö som är besvärande för motorerna — kan jag naturligtvis inte svara om det skall vara färdigt till nästa vinter eller inte. Det beror ju på vilka åtgärder som den här undersökningsgruppen kommer att föreslå och hur omfattande de arbeten blir som gruppen rekommenderar SJ att utföra.
Herr talman! Jag vill tacka för det här kompletterande svaret som kommunikationsminister Turesson har lämnat. Jag tror att många tacksamma människor i Storstockholm tycker det är bra om kommunikationsministern kan driva på detta arbete, så att vi slipper komma i den här situationen nästa vinter. Det är också andra saker som vi som reser med pendeltågen dagligen har undrat över. Vi frågar oss vilken reservkapacitet SJ har för att kunna klara en situation då inte dessa vagnar riktigt fungerar, och vi frågar 133 oss om man har någon planering för vad som skall hända vid snöoväder. Det är sådana saker som jag tror att man också måste ta upp och titta på i den här utredningen. Det är ett stort och viktigt åtagande som SJ har att klara pendeltågtrafiken. Det betyder mycket för många människor och för den här regionen, och det är angeläget att detta kan klaffa och att vi slipper det trassel vi har haft den här vintern.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det har hänt mig under årens lopp då och då att folk påtalat sådana här saker. På nyåret fick jag brevledes mig tillsänt vissa papper och broschyrer, som bevisligen hade kommit i tjänstebrev till studerande vid universitet här i landet. Det verkar otroligt att man kan ge sig till att skicka sådant i tjänstebrev, för det var i högsta grad privat — kanske inte för en person men för en grupp. Det finns ju numera partistöd som underlättar politiskt arbete. Gäller det grupper som inte kan få partistöd förefaller det ändå litet för grovt att gå till väga på det här sättet. De regler för tjänstebrevsrätten som anges i kommunikationsministerns svar förefaller vara okända på vissa orter i landet, och man skulle vilja rekommendera vissa myndigheter att läsa på förordningen. Själv tror jag att jag kommer att rekommendera dem som får sådan här propaganda att göra anmälan. Men jag vill ställa en följdfråga: Finns det ingen kontroll — gör man aldrig något stickprov? Jag tror inte att det är myndighetspersoner på högsta nivå som skickar sådana här försändelser utan att det är tjänstemän som vid sidan av sitt arbete har politiska intressen och kanske tycker att det är behjärtansvärt. Men det är underligt att det kan förekomma vid upprepade tillfällen utan att på något sätt beivras.
Herr talman! På herr Nilssons i Agnäs fråga kan jag svara att postverket dels tar stickprov då och då, dels får motta ett antal anmälningar varje år. Postverket har uppgivit att mellan 200 och 250 fall av missbruk påträffas varje år och blir föremål för postverkets åtgärder. Postverket uppskattar antalet fall av missbruk som leder till åtal till mellan fem och tio per år. Jag vill också nämna att i förordningen 1945:329 står det att envar som mottar en postförsändelse som är betecknad som tjänsteförsändelse —- alltså mottagaren — bör tillse att densamma är avlämnad till postbefordran i tjänsteärende för den tjänstebrevsberättigade och om så icke är fallet anmäla förhållandet hos postverket eller vederbörande åklagare. Det är mottagaren som bör göra det och hjälpa postverket att hålla reda på att inte tjänstebrevsrätten missbrukas.
Herr talman! Jag tackar för det här tillägget från kommunikationsministern. Det var mycket intressant. Det har hänt mig att jag har fått brev i tjänstekuvert som ändå har varit frimärkta och där jag har tyckt att avsändarna varit nästan för försiktiga, för enligt min mening har det varit tjänsteärenden. När det gäller så uppenbara övertramp som i fråga om de brev som jag nu fått i min hand tycker jag att man kanske hellre borde ha gått direkt till polisen än till en riksdagsman. Å andra sidan är det väl bra att den här frågan blir debatterad och känd. Vad som är försåtligt med vissa av de här försändelserna är att de innehåller förslag till kurser. Man talar om undervisning o. d. Nya, inte så vana studenter kanske då tror att det egentligen har att göra med undervisningen, medan det i själva verket bara rör sig om politisk verksamhet. Jag tackar än en gång för svaret.

62, och anförde: Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig dels om regeringen avser att för riksdagen framlägga förslag till planeringssystem för det svenska hamnväsendet, så att en rationell och samhällsekonomiskt försvarbar utveckling av de svenska hamnarna kommer till stånd i framtiden, dels om jag är beredd medverka till att den planerade utbyggnaden av Wallhamn inte kommer till stånd och dels vilka åtgärder regeringen avser vidtaga för att stärka Göteborgs hamns ställning som nordisk centralhamn. Behovet av en hamnplanering har behandlats i olika sammanhang. Bl. a. framhöll 1965 års hamnutredning i sitt betänkande De svenska hamnarna att de väntade strukturförändringar som hamnarna kommer att ställas inför understryker angelägenheten från såväl samhällets som hamnintressenternas och sjöfartens sida av att erforderlig samordning kommer till stånd i fråga om planering, byggande och drift av hamnar och hamnanordningar. Utredningen föreslog bildandet av kommunalförbund för att säkra en erforderlig samordning av de kommunala hamnarnas utveckling. I första hand förutsattes sådana förbund bildas genom frivilligt samgående mellan berörda kommuner. Utredningen lade också fram förslag till bestämmelser som skulle ge möjlighet för Kungl. Maj:t att föreskriva berörda kommuner att handha sådan angelägenhet genom kommunalförbund. I anslutning till 1971 års statsverksproposition redogjorde dåvarande departementschefen för sin syn på utredningens olika förslag. Han förklarade sig härvid inte vara beredd att biträda utredningens förslag om befogenheter att i särskilda fall framtvinga ett samgående i kommunalförbundets form. Ytterligare erfarenheter borde sålunda först vinnas av möjligheterna för hamnägarna att själva komma fram till lämpliga arrangemang för samplanering och samordning. Det borde enligt departementschefen vara en uppgift för sjöfartsverket att följa utvecklingen och vid behov stå till förfogande för samråd och konsultation i fråga om den lämpliga hanteringen och bedömningen från mer övergripande regionala synpunkter av aktuella lokaliserings och utbyggnadsprojekt på hamnområdet. Verket borde också kunna ta initiativ till sådant samråd. I enlighet härmed ändrades verkets instruktion. Sjöfartsverkets verksamhet i detta — Nr 61 avseende har hittills varit av ringa omfättbing, Tisdagen den Behovet av en övergripande planering av hamnverksamheten har också 1 februari 1977 uppmärksammats av länsstyrelserna i arbetet med den regionala trafik= I planeringen. I samband med utvärderingen av den regionala trafikpla Om ett planeringsneringen har i en promemoria, Planering av de svenska hamnarna, som system för det utarbetats inom kommunikationsdepartementet i samarbete med trafik = svenska hamnväplaneringsutredningen, framlagts förslag till en planeringsordning avse = sendet, m.m. ende hamnväsendet på lokal, regional och nationell nivå inom ramen för ett oförändrat huvudmannaskap. Enligt förslaget skall sjöfartsverket ha ansvaret för planeringsarbetet. I anslutning till genomförandet av en översiktlig hamnplanering föreslås i promemorian en tillståndsprövning avseende funktionellt och tidsmässigt sammanhängande hamnprojekt. Prövningen föreslås göras av sjöfartsverket. I vad gäller behovet av en vidgad planering inom hamnväsendet har detta vitsordats av praktiskt taget samtliga remissinstanser. När det gäller enskilda detaljer i den föreslagna planeringsordningen framför en del remissinstanser avvikande meningar. En rad faktorer talar enligt min mening för en utbyggd hamnplanering. Härför talar de återverkningar hamnutbyggnader kan ha i olika hänseenden. Det kan gälla hamnutbyggnaders konsekvenser med hänsyn till andra berörda hamnars redan gjorda investeringar. Det kan även gälla de krav på statliga insatser i form av väg och järnvägsinvesteringar som följer med en hamnutbyggnad samt hamnutbyggnaders mera allmänna regional och miljöpolitiska konsekvenser. En sådan övergripande planering bör i ett första skede omfatta en kartläggning och analys av nuvarande och framtida behov och resurser inom hamnsystemet. Med utgångspunkt i en sådan analys bör en utvärdering göras på samhällsekonomiska grunder för att på sikt åstadkomma en rationell utveckling av sjötransportsystemet. En sådan planering bör kunna ge hamnägare vägledning i samband med överväganden som rör hamnens framtid. Den bör också ge myndigheter på olika nivåer underlag för ställningstaganden i frågor som rör utbyggnader av transportsystemet i stort, regionalpolitiska insatser etc. När det gäller förslaget i promemorian om att införa en tillståndsprövning för hamninvesteringar har vissa remissinstanser ifrågasatt om prövningen inte borde vara frivillig eller på annat sätt begränsas, medan andra hävdar att en tillståndsprövning är nödvändig för genomförandet av en hamnplanering med reell betydelse. Jag är f. n. inte beredd att ta ställning till frågan om tillståndsprövning. Min tveksamhet beror på svårigheterna att i ett sådant system hålla kvar den kommunala självbestämmanderätten och att undvika alltför byråkratiska regleringar.

Problemen på Tjörnbroarna sammanhänger mera med den kraftiga utbyggnaden av fritids och helårsbostäder som skett på öarna efter Tjörnbroarnas tillkomst. Det bör erinras om att ett av syftena med byggandet av Tjörnbroarna var att skapa förutsättningar för ett förbättrat sysselsättningsläge på öarna. Så har också skett genom att hamnen ger värdefull sysselsättning bl.a. i den till bilimporten knutna verksamheten.

I en komplettering till ansökan har planerna ändrats till att i en första etapp avse fartyg upp till ca 120000 å 150 000 ton dw. Ansökningarna har remissbehandlats tillsammans med liknande ansökningar från Göteborgs kommun och Landskrona kommun och är f. n. föremål för regeringens prövning. I fråga om Wallhamn kan konstateras att ett flertal remissinstanser har avstyrkt en utbyggnad. Något ställningstagande från regeringens sida har ännu inte skett. Beträffande herr Hugossons farhågor att Göteborgs ställning som centralhamn för den transoceana containertrafiken är hotad anser jag att den faktiska utvecklingen hittills inte ger belägg för detta. Vad som har hänt är att ett par konventionella linjer som tidigare gick till Göteborg under senare år förlagt sina anlöp i Sverige till t.ex. Helsingborg och Uddevalla. Wallhamn konkurrerar f.n. inte i denna trafik utan har i huvudsak som jag tidigare nämnde specialiserat sig på hantering av bilar Nr 61 Set bildelar.

Herr talman! Den mycket omfattande interpellation som jag har framställt berör tre olika spörsmål, dels behovet av ett planeringssystem för det svenska hamnväsendet, dels frågan om en fortsatt utbyggnad av Wallhamn, dels vilka åtgärder man bör vidtaga för att stärka Göteborgs hamns ställning som nordisk centralhamn. Jag är utomordentligt tacksam för att kommunikationsministern så utförligt besvarat de frågor jag har ställt. När det gäller hamnplanering och vikten av att vi bevarar en hamn i Skandinavien med transocean trafik, tycker jag mig också kunna utläsa en positiv inställning i kommunikationsministerns svar. Det är jag tacksam för. Däremot fick jag väl egentligen inget svar på frågan om Wallhamns framtida utveckling. För att återgå, herr talman, till vikten och behovet av en hamnplanering, kan man konstatera att under hela efterkrigstiden har det skett en kraftig utbyggnad av de svenska hamnarna. Tyvärr har denna hamnexpansion i stor utsträckning skett ganska oplanerat. Som framgår av kommunikationsministerns svar har därför från många håll under de senaste åren krävts en statlig planering av hamnväsendet för att få en rationell och samhällsekonomiskt försvarbar utbyggnad av hamnarna. Hamnutredningen var inne på det, och i en departementspromemoria från 1975 har man föreslagit ett planeringssystem. När kommunikationsministern var relativt ny i sitt nuvarande ämbete, lät han sig intervjuas i en tidning som heter Dagens Industri. Där hävdade kommunikationsministern ganska bestämt att det är hamnkommunerna själva som bör besluta om framtida hamnutbyggnader, och att tvångsåtgärder ej skall förekomma. Jag vill emellertid i dag konstatera att kommunikationsministern hyser 139 förståelse för att vi måste ta itu med dessa frågor. Kommunikationsministern är beredd att så att säga starta den första fasen som erfordras för ett planeringssystem, nämligen att göra en omfattande kartläggning och analys av nuvarahde och framtida behov och resurser inom hamnsystemet, för att citera vad som stod i svaret. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Kommunikationsministern är dock inte beredd att ta ställning till frågan om en framtida tillståndsprövning. Tveksamheten sägs bero på svårigheterna att i ett sådant system hålla kvar den kommunala självbestämmanderätten och undvika alltför byråkratiska regleringar. Låt mig, herr kommunikationsmister, säga att jag inte vill vara med om att vi bygger upp ett planeringssystem för den framtida utbyggnaden av hamnarna som leder till en ökad byråkratisering. I stort sett alla remissinstanser framförde samma synpunkter i sina svar på den departementspromemoria som vi fick år 1975. Men det är intressant att konstatera att Svenska hamnförbundet, som representerar landets hamnkommuner, i sitt remissvar tillstyrkte en statlig samordning av hamnarnas planering och hamninvesteringarna under följande förutsättningar — jag citerar nu direkt Hamnförbundets remissvar: ”1. Det statliga samordningsuppdraget läggs på central myndighet, lämpligen Sjöfartsverket, som ges tillräckliga personella resurser för att göra en kvalificerad bedömning av de olika hamnarnas planer och att upprätta en perspektivplan för hamnväsendet i dess helhet. 2. Den statliga planeringsordningen anpassas tids och innehållsmässigt efter hamnarnas egen planering. Det förutsättes att hamnarna skall vara skyldiga att successivt redovisa sina planer hos Sjöfartsverket. 5.

Jag tror att det är utomordentligt nödvändigt, eftersom hamnutbyggnaden har ett intimt samband med övriga kommunikationer i vårt land — järnvägar, vägar osv. Därför är det angeläget att vi får en samhällsekonomiskt vettig utbyggnad av hamnsystemet. Jag är därför tillfredsställd med att kommunikationsministern i svaret så att säga tagit första steget i den här fasen. Jag förutsätter att kommunikationsministern när han kommer att penetrera detta problem djupare och tar upp diskussioner med Hamnförbundet skall finna ett vettigt, icke-byråkratiskt system som gör det möjligt att styra de strategiska ut = Nr 61 byggnadsplanerna i de svenska hamnarna. Tisdagen den Efter detta, herr talman, vill jag något kommentera utbyggnaden av 1 februari 1977 den privata hamnen Wallhamn. Detta har ett direkt samband med bes LL hovet av ett vettigt planeringssystem för det svenska hamnväsendet. Om ett planerings Med privat redarkapital har Wallhamn på Tjörn under senare år byggts = system för det ut och blivit en allvarlig konkurrent till de etablerade kommunala ham = svenska hamnvänarna på västkusten, främst hamnarna i Uddevalla och Göteborg. Detta = sendet, m.m. beror inte på att de kommunala hamnarna i Göteborg och Uddevalla icke kan konkurrera med Wallhamn som hamn. De kommunala hamnarna tvingas i det här fallet att konkurrera inte bara med en hamn utan med ett helt godstransportsystem. Wallhamn har ett uppbyggt system för landtransporter, hamnverksamhet och rederiverksamhet, som bygger på partsrederier. Det är omöjligt för de samhällsägda hamnarna att etablera den typen av verksamhet. Wallhamn förbereder en väsentlig expansion och förbereder en utbyggnad av ro-ro-kajer för enhetsgods samt en omfattande muddring för fördjupning av farleden, vilket medför en allvarlig miljöpåverkan i den del av den bohuslänska skärgården där hundratusentals människor uppehåller sig under sin fritid, främst på sommaren. Den rättsliga grunden för hamnens utbyggnad är en stadsplan från 1960-talet som utarbetats före nuvarande miljö och trafikplanering samt en vattendom som så att säga hänför sig till 1917 eller 1918, då vi fick den nuvarande vattenlagen. Med andra ord: hela utbyggnaden av Wallhamn har baserat sig på en vattendom som tillkom innan vi hade börjat med regional trafikplanering i det här landet och innan vi hade den nuvarande miljölagstiftningen. Om man skulle ha velat starta en sådan här verksamhet i dag, hade man inte kunnat basera sig enbart på en vattendom utan fått ta hänsyn till regional trafikplanering, miljöskyddslagstiftning osv. Nu har Wallhamn till regeringen ingivit en ansökan om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen för lagring av olja, kol och stålämnen. De aktuella planerna för hamnen innebär en utbyggnad för oljehantering — det har vi både i Göteborg och i Brofjorden — och för skogsprodukter. Enligt länsstyrelsens trafikplanering bör Wallhamn inte utvecklas till en storhamn för massgods, olja och container. Den fördjupade farled som nu begärs är emellertid första steget i den riktningen. En expansion på Wallhamn innebär också att kostnader övervältras på samhället genom att vägnätet på Tjörn måste byggas ut. Man har redan tagit upp diskussioner med SJ om en järnvägstunnel på sju kilometer för att klara den trafik som hamnverksamheten på denna ö i den bohuslänska skärgården ovillkorligen kommer att leda fram till.

Den här frågan är föremål för övervägande främst inom bostadsdepartementet. Och nya vattendomar kommer att avkunnas. Redan i morgon blir det en förhandling i vattendomstolen. Bolaget vill öka vattendjupet för infartsleden till Wallhamn från 7,5 m till 11 m. Wallhamn AB vill öka vattendjupet från 10 m, som bolaget har rätt till enligt den gamla vattendomen, till 11 m för att kunna klara omlastning av träflis från transoceana länder till trämasseindustrier. Då drabbas inte Göteborg och inte Uddevalla, utan då är det Halmstads hamn som drabbas. I den hamnen har det gjorts stora investeringar för att klara denna trafik, och Halmstad ligger också nära de industrier som behöver dessa transporter. Det märkliga i sammanhanget är att vattendomstolen, som egentligen har att ta hänsyn enbart till vattenfrågorna, nu tillsammans med bolaget är den enda planerande instansen när det gäller hamnen.

Den svenska västkusten, och då främst Bohuskusten, är en alltför värdefull tillgång för människorna i landet för att slarvas bort på helt onödiga och miljöförstörande privathamnar, och därför är det en enhällig opinion bland hamnkommunerna och bland miljövännerna på västkusten som tycker att det här är fel. Jag förutsätter därför att prövningen enligt 136 a §, som inte skall ske i kommunikationsministerns departement utan i ett annat departement, leder till att en fortsatt ytterligare utbyggnad av Wallhamn icke kommer till stånd. Jag menar att kommunikationsministern från trafikpolitiska utgångspunkter också bör ha en mening i den frågan, och jag förutsätter att kommunikationsministern har samma trafikpolitiska inställning som jag. Låt mig så, herr talman, slutligen beröra den tredje frågan som jag har tagit upp i interpellationen. Det gäller Göteborgs hamns framtida ställning för landets transoceana trafik när det gäller container. Hamnars omland varierar beroende på vad det är för typ av sjöfart som hamnarna svarar för. Men den transoceana trafik som vi har från Göteborgs hamn tillgodoser hela vårt land och en stor del av Skandinavien, främst då Norge, som herr kommunikationsministern sade i sitt svar. Det är av Nr 61 utomordentligt stort intresse för vårt land att vi kan behålla den här Tisdagen den transoceana trafiken i konkurrens med kontinenthamnar. Kan icke Gö 1 februari 1977 teborg genom en framsynt investering i sin hamn behålla den transoceana. I containertrafiken, blir resultatet inte att den går till Wallhamn eller Ud — Om ett planeringsdevalla eller Halmstad, utan i så fall går den till Hamburg, Rotterdam = system för det eller någon annan kontinenthamn som har transoceana förbindelser. Då — svenska hamnväär situationen sådan att Göteborgs hamn inte har att konkurrera med = sendet, m.m. svenska hamnar, utan med kontinentala hamnar, och då befinner sig Göteborgs hamn i en ofördelaktig konkurrenssituation. För det första får Göteborgs hamn betala 30 milj.kr. — det var förra årets siffra — i statliga sjöfartsavgifter. Något motsvarande finns inte för de kontinentala hamnarna. För det andra vet vi att de transoceana hamnarna på kontinenten får stora statliga subsidier och kommunalt stöd av de kommuner där hamnarna finns. Det gäller Hamburg i allra högsta grad, det gäller Rotterdam och även de franska hamnarna, där staten i stort sett svarar för hela investeringskostnaden. Det är alltså väldigt väsentligt att Göteborgs hamn inte genom några statsbidrag — det vill vi inte ha — men genom en framsynt utbyggnad stärker sin konkurrenskraft så att Sverige icke förlorar den centralhamn för transocean trafik som Göteborg är i dag. Det här är en utomordentligt viktig fråga för svenskt näringsliv. Sveriges redareförening har nämligen räknat ut att därest vårt land skulle förlora denna transoceana trafik blir det en merkostnad för svenskt näringsliv på 350 milj.kr. om året. I dag är det nämligen så, att fraktkostnaden blir densamma om man från amerikanska västkusten eller amerikanska ostkusten går till Göteborg eller till Rotterdam. Skulle man sluta att gå på Göteborg och i stället gå till Rotterdam, då får vi en ny transportkostnad för feedertrafiken från Rotterdam upp till Göteborg. Detta skulle drabba svenskt näringsliv med en total årskostnad på 350 milj.kr. enligt Redareföreningens beräkningar. Därför är det ett näringspolitiskt intresse av utomordentligt stor vikt att vi klarar denna internationella konkurrens, och det är därför jag anser att det inte kan vara en kommunal uppgift att helt svara för de investeringsutbyggnader som erfordras för att slå vakt om vår konkurrenssituation inom de närmaste åren. Göteborgs hamn har beräknat att man under de närmaste tio åren bör göra investeringar på 300-400 milj.kr. i Skandiahamnen och i Älvsborgshamnen. För att få denna post om 300-400 milj.kr. måste Göteborgs hamn i den kommunala investeringsbudgeten slåss med andra poster, t.ex. barnomsorg, sjukvård m.m. Vi tycker inte att detta är riktigt, sett från hela landets synpunkt.

När därför kommunikationsministern i sitt interpellationssvar säger — och det är jag utomordentligt glad för — att han med uppmärksamhet skall följa utvecklingen i Göteborgs hamn, så hoppas jag att vi skall finna en lösning för att få fram de investeringsmiljoner som erfordras. På så sätt kan Göteborgs hamn i framtiden bli konkurrensduglig trots den svåra situation som hamnen har i konkurrensen med de kontinentala hamnar som har stora statliga och kommunala subsidier.

Herr talman! Det är glädjande att kommunikationsministern så klart talar för en utbyggd hamnplanering. Hamnverksamheten är av så stor samhällsekonomisk betydelse att hamnplaneringen bör vara en samhällsfråga, och enligt min mening bör hamnarna också vara samhällsägda. Wallhamn, som vi nu diskuterar, är en privatägd hamn som ligger ungefär mitt i den triangel som bildas av de samhällsägda hamnarna i Göteborg, Uddevalla och Lysekil. Betydelsen av Göteborg som centralhamn har framhållits av herr Hugosson och också understrukits av kommunikationsministern i svaret, varför jag nöjer mig med ett par påpekanden om Uddevalla och Lysekil. När vi talar om hamnutbyggnad är det nämligen också en fråga om den totala hamnkapaciteten. Hamnen i Uddevalla har avgörande betydelse inte bara för Uddevalla utan också för hela regionen. Den är visserligen gammalmodig och — enligt ett uttryck — körd i botten, men kommunen planerar en ny terminal, den s.k. Sundsterminalen. På grund av miljöproblem har utbyggnaden försenats, samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt. Här kan man göra jämförelsen: utbyggnaden i Wallhamn pågår enligt gamla bestämmelser, men en utbyggnad i Uddevalla skall ske enligt nya och betydligt strängare bestämmelser. Nu pågår emellertid i Uddevalla en översyn av planeringen för Sundsterminalen, och den översynen beräknas vara klar om några dagar. Det är min förhoppning att resultatet blir acceptabelt, så att hamnbygget äntligen kan komma till stånd. Här vill jag också passa på att flika in en vädjan om statligt stöd för Sundsterminalen, för utan insatser från regeringens sida faller projektet, och då faller det till förfång för hela mellersta Bohuslän. En Sundsterminal är nämligen nödvändig för en bättre balans på arbetsmarknaden. Förutom Uddevalla hamn har vi den med statligt stöd utbyggda och väl fungerande hamnen i Lysekil, kompletterad nu med oljehamn i Brofjorden. Här har vid planeringen och utbyggnaden olika samhällsintressen gått hand i hand — även om man inte fullföljt planeringen, för det finns mycket att önska när det gäller anslutande utbyggnader av vägar och järnväg. I detta fall är det naturligt att ställa krav på bättre vägar och bättre järnväg, eftersom samhället har varit med i både planering och utbyggnad. Att gå in och ta de samhällsekonomiska konsekvenserna av utbyggnaden av en privatägd hamn, där samhället inte medverkat i pla sekvenserna av en totalt sett för stor hamnkapacitet. Tisdagen den
Herr talman! Inläggen efter mitt svar på herr Hugossons interpellation Om ett planeringsföranleder mig att göra några kommentarer och måhända också förtyd = system för det liganden. svenska hamnvä Det är riktigt som herr Hugosson konstaterade av mitt svar, att jag sendet, m.m. är beredd att starta den första fasen av en hamnplanering. Jag ser det som en viktig — kanske nödvändig - inventering för att få en kartläggning, en överblick över situationen i dag rörande befintliga hamnar, de förhållanden som råder i dessa hamnar beträffande kapacitet och inseglingsförhållanden, utbyggnadsmöjligheter etc. Det gäller vidare deras behov vid eventuell utbyggnad av kompletterande anordningar — t.ex. vägar, järnvägar och broar — så att man får en fullständig bild av denna del av den samhälleliga infrastrukturen i dag. I de fall då det sedan förekommer planer från en kommun på en utbyggnad eller nyanläggning av en hamn, där det samtidigt krävs investeringar av SJ eller vägverket, så kommer ju frågan automatiskt under regeringens prövning. Det blir ingen utbyggnad om inte regeringen genom en framställning till riksdagen får möjlighet att ställa investeringsmedel till SJ:s eller vägverkets förfogande för de erforderliga kompletteringarna. Jag föreställer mig att det kan bli ett ganska stort antal fall som på det sättet kommer under den centrala statsmaktens prövning.

Så har jag sett det hittills och så tror jag att jag kommer att se det framöver till dess vi får den här överblicken. Vad sedan beträffar Wallhamn skulle jag vilja erinra om vad jag sade tidigare, nämligen att de planerade utbyggnaderna för roll on/roll offtrafiken i princip helt ligger inom ramen för redan givna tillstånd, som lämnats enligt då gällande vattenlag. Jag är väl medveten om att det nu gäller andra regler och att den stora utbyggnad som man planerar kommer att prövas av regeringen efter föredragning av bostadsministern enligt 136 a § byggnadslagen. Jag kan självfallet inte i dag föregripa det och sedan, efter framläggandet av bostadsministerns förslag, av regeringen. Beträffande Wallhamn har vi fått en del skrivelser som vi ännu inte tagit ställning till. Göteborgs fackliga centralorganisation och Svenska naturskyddsföreningen har hos regeringen hemställt om att all utvidgning av hamnverksamheten i Wallhamn skall prövas enligt 136 a § byggnadslagen. Svenska transportarbetareförbundets arbetsplatsklubb i Wallhamn har också skrivit till regeringen, varvid klubben framhållit angelägenheten av att en utbyggnad kommer till stånd enligt givna tillstånd, och detta för att trygga sysselsättningen för dem som arbetar i Wallhamn. Rent allmänt vill jag när det gäller Wallhamn säga att hamnen och den verksamhet som bedrivs där i anslutning till bilimporten har inneburit ett värdefullt sysselsättningstillskott i Tjörns kommun. Sjötransporterna till och från Wallhamn är åtminstone f.n. väl balanserade och utgör uppenbarligen ett konkurrenskraftigt alternativ till transporter för de företag som utnyttjar hamnen. Och det är väl framför allt det här integrerade systemet i Wallhamn som vissa företag funnit förenligt med sitt intresse att utnyttja.

Herr talman! Förvisso hyser jag förtroende för de kommunala förtroendemännen i våra kommuner. Men det kan ju vara svårt för en kommunal förtroendeman i en hamnkommun att veta om motsvarande utbyggnad pågår i tre eller fyra andra hamnar. Man utgår naturligtvis från att en hamns utbyggnad har betydelse för den egna kommunen. Man skall ingalunda bortse från den saken under förutsättning av att det är en från samhällsekonomisk synpunkt vettig investering. Om vi ser på utbyggnaden av västkusthamnar och Vänerhamnar under de senaste åren när det gäller att ta hand om godsprodukter kan vi konstatera att det föreligger en fantastisk överkapacitet. Naturligtvis'har varje kommunal förtroendeman i de kommuner som investerat i hamnarna trott att det skulle vara bra från konkurrenssynpunkt. Tyvärr tvingas nu väldigt många kommuner att så att säga stödja hamnarna med kommunala skattemedel, och det är ju den utvecklingen som man vill undvika. Också jag tror att det är riktigt att man börjar med den första fasen. Representanterna för de hamnkommuner som samverkar i Svenska hamnförbundet — och de är också förtroendemän — har kommit fram till att det nog är angeläget att vi får någon form av övergripande samhällsplanering på det här området. Hamnutbyggnaden har dessutom ett intimt samband med övriga kommunikationer. Men jag skall, som sagt, inte mera pressa kommunikationsministern på den punkten. Jag tycker att det är utomordentligt bra att han tar första steget, och jag förmodar att underlaget för detta kommer att visa att vi behöver ett planeringssystem i framtiden. Det är beklagligt att vi, när man började uppbyggnaden av Wallhamn, icke hade en lagstiftning motsvarande den som vi har nu. Då hade Wall = Nr 61 hamn säkerligen aldrig kommit till. Samtliga organ — statliga och på Tisdagen den länsplanet — som nu har haft att yttra sig över en ytterligare utbyggnad 1 februari 1977 av Wallhamn, avstyrker en sådan med hänsyn till miljöfaktorer. Man I menar, som länsstyrelsen i Göteborg också säger, att det inte finns något — Om ett planeringsbehov av en massgodshamn där. system för det Jag har fått mängder av skrivelser i denna fråga, eftersom jag har svenska hamnväägnat den stort intresse. Jag vet att det har skickats skrivelser till re — sendet, m.m. geringen och till statsministern i ärendet, och det finns en ganska enig opinion. Självfallet vill de som för sin sysselsättning är beroende av Wallhamn slå vakt om denna. Det är väl också alldeles självklart att den verksamhet som i dag finns inte kan läggas ned. Jag tror emellertid att sysselsättningsargumentet är mycket väsentligt. Om man i stället för de investeringar som man nu vill göra i Wallhamn för att göra om anläggningen till en framtida massgodshamn skulle göra en motsvarande satsning på en industriell produktion på Tjörn, skulle man antagligen få en betydligt större sysselsättningseffekt. En rationell hamnverksamhet är i dag kapitalintensiv och kräver ganska begränsade personinsatser.

Vi vill icke ha några statsbidrag. Vi vill se till att Göteborgs hamn kan göra de investeringar som erfordras för att den även i framtiden skall klara konkurrensen i den transoceana trafiken, och denna är som jag sade i mitt tidigare inlägg utomordentligt viktig för svenskt näringsliv.

Herr talman! Jag begärde ordet, eftersom man av de inlägg som herr Hugosson och herr Svartberg gjorde fick det intrycket att det absolut inte börde få ske någon utveckling och utbyggnad av Wallhamn. Herr Hugosson sade i sitt sista inlägg att Wallhamn aldrig borde ha fått komma till stånd. Herr Hugosson tog också ett antal centrala ämbetsverk — och på det regionala planet länsstyrelsen — till vittne på att alla tycker att den utbyggnad som hamnen har ansökt om som ett inslag i diskussionerna om en utbyggnad av Stålverk 80 är felaktig. I det senare fallet är vi alla överens om att det skall ske en prövning enligt 136 a 5. Får jag säga att länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län faktiskt inte var enhällig i sitt ställningstagande. Majoriteten menade att endast Göteborg skulle prövas i detta ärende, medan en minoritet ansåg att man borde låta regeringen göra den övergripande prövningen av vilken hamn som skulle kunna komma i fråga. Man uteslöt alltså inte Wallhamn, även om man inte direkt rekommenderade det alternativet. 147 Sedan vill jag citera litet ur länsstyrelsens regionala trafikplanering som antogs i oktober månad 1974. Först skriver man något om vilken utveckling hamnen har genomgått och sedan fortsätter man: ”Wallhamn är en hamn som genom rationell drift och satsning på moderna godshanteringsmetoder bör ha goda möjligheter att hävda sig. Wallhamn torde för övrigt vara en av de få hamnar i landet där hamnutredningens intentioner tillämpas beträffande samordningen av alla funktioner i hamnverksamheten. Wallhamn AB svarar således för såväl administrativ behandling av godset, som normalt tillkommer speditörer, skeppsmäklare och skeppsklarerare, som stuveriverksamhet och transport av godset med egna fartyg. Wallhamn har enligt länsstyrelsens uppfattning stor betydelse för den regionala utvecklingen av Stenungsundsregionen. Hamnen och därtill direkt knutna verksamheter t.ex. rekonditioneringsanläggningar för importerade bilar, sysselsätter således över 100 personer. En betydande expansion av näringslivet i Stenungsundsregionen kan förväntas, särskilt beträffande den petrokemiska industrin, och Wallhamn utgör därvid ett värdefullt komplement till de befintliga specialhamnarna för oljeprodukter och baskemikalier i Stenungsund.” Sedan talas det något om effekten på trafiken över Tjörnbroarna, osv. Jag vill föra fram den här ståndpunkten, som länsstyrelsen enhälligt intagit beträffande hamnar i Bohuslän, för att något balansera diskussionen, där herr Hugosson har framställt Wallhamn som en mycket allvarlig konkurrent till Göteborg och Uddevalla. Beträffande Sundsterminalen, som berörts av herr Svartberg, är det en riktig beskrivning som gjorts. Den situationen föreligger att man måste få ett förändrat läge till stånd för att i fortsättningen kunna vara rationell och konkurrenskraftig. Det är tyvärr bara att konstatera att det material som redan framtagits när det gäller terminalen kommer att kräva avsevärda statsbidrag om investeringarna skall kunna ske ekonomiskt i den hamnverksamheten.

Herr talman! Jag är ledsen att jag tvingades avstå från att svara på den tredje frågan i herr Hugossons första anförande. Det berodde på att herr talmannen lät den här ödesmättade lampan blinka, så jag inte fick tid. Jag hade annars tänkt säga att jag hyser den allra största beundran för vad jag häromdagen fick se i den nyaste delen av Göteborgs hamn, nämligen Skandiahamnen. Där utnyttjar man på ett imponerande sätt den allra modernaste teknik i hanteringen av godset. Det bådar verkligen gott för Göteborgs hamns möjligheter att behålla sin konkurrenskraft och sin ställning som en skandinavisk centralhamn för den transoceana containertrafiken. Det har vi all anledning att vara belåtna med.

Herr Hugosson sade i sin senaste replik att det kunde bli svårt för en kommun att veta vad som sker i andra kommuner i fråga om hamnutbyggnadsplaner. Men jag talade nyss om en inventering som skall leda till att man får en kartografisk överblick över situationen och därmed ger den statliga myndigheten sjöfartsverket möjlighet till auktoritativ rådgivning. Min tanke med detta är att hamnägare som har utbyggnadsplaner just skall få information om vad som kan tänkas hålla på att ske på andra ställen, så att man kan bedöma det realistiska och ekonomiskt motiverade i förverkligandet av sina planer. Till sist, herr talman, noterar jag med tillfredsställelse att herr Hugosson delar min uppfattning på praktiskt taget alla punkter — även på den punkt där jag säger att man bör avvakta inventeringsfasen och dess resultat innan man tar ställning till ett eventuellt tillståndsprövningssystem.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för det positiva omdömet om Göteborgs hamns sätt att sköta sina investeringar i Skandiahamnen. Det har varit en förutsättning för att vi skulle kunna hänga med i den europeiska konkurrensen när det gäller den transoceana trafiken. På investeringarna i Skandiahamnen för att klara denna transoceana trafik, som alltså är en riksangelägenhet, har vi hittills lagt ner 180 milj.kr., och det är förvisso inte några riskfria investeringar i rådande konkurrensläge med starkt subventionerade konkurrenthamnar. När det kommunala investeringsutrymmet är begränsat kan det naturligtvis vara svårt att få fram de investeringsmedel som erfordras. Det är från de utgångspunkterna jag menar att detta är kommunens och statens gemensamma intresse, och därför tycker jag också att det är väldigt värdefullt att kommunikationsministern ser positivt på tanken att finna en lösning i form av att göra Göteborg till en autonom hamn. För herr Mattsson vill jag nämna att år 1974 ansökte Wallhamn AB hos bostadsdepartementet om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen att anlägga en kol och oljehamn i Wallhamn. Nästan samtliga 30 remissinstanser var negativa till bolagets ansökan, mest av miljöskäl. Herr Mattsson vet ju att en enhällig miljöopinion med Hakefjordens naturvärnsförening i spetsen icke vill att man skall bygga ut Wallhamn till en massgodshamn. Länets och stadens riksdagsmän hade i måndags en överläggning på länsstyrelsen, och då fick jag material som visar att länsstyrelsen med stor majoritet har avstyrkt att Wallhamn skall göras till en central massgodshamn. En enhällig opinion säger alltså nej till en framtida utbyggnad av Wallhamn till en massgodshamn för hantering av flis, kol, olja och liknande produkter. Och om man gör den utbyggnaden, är det inte Göteborgs hamn som drabbas — den är marginell för en stor hamn — utan 150 den blir en konkurrent framför allt till Lysekil och Uddevalla, som herr Svartberg nyss har sagt. Därför förstår jag inte att de som här företräder Bohuslän och samtidigt är kommunala förtroendemän inte har klart för sig att det som man plockar till Wallhamn får betalas med kommunalskattepengar, på grund av försämrad ekonomi för de övriga kommunala hamnarna i Bohuslän. Det är detta jag tycker är olyckligt.

Herr talman! Herr Olsson i Sösdala har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i samband med skolskjutsning. Herr Olsson avser med sin interpellation det poängsystem som i dag tillämpas när man skall fastställa det högsta antal skolbarn som samtidigt får åka i ett skolskjutsfordon. Frågan övervägs f.n. av statens trafiksäkerhetsverk, som genom en särskild utredning kommer att se över bestämmelserna om beräkning av platsantalet i skolskjutsfordon. Det gällande poängsystemet medför att elever i vissa fall tvingas stå i fordonet under färden. Inga allvarligare olyckor har hittills inträffat, såvitt är känt. Det är emellertid helt klart att det är otillfredsställande från trafiksäkerhetssynpunkt att inte alla elever kan beredas sittplats i fordonen. Även bekvämlighetsaspekterna kommer här in i bilden. Skolskjutsning sker i många fall över långa sträckor, och det får anses vara i hög grad önskvärt att eleverna får färdas till och från skolan under goda förhållanden. Mot denna bakgrund är det väsentligt att det nu, sedan 1959, gällande poängsystemet ses över. Trafiksäkerhetsverkets utredning — som syftar bl.a. till att komma till rätta med de problem som herr Olsson berör — skall ske i samråd med Riksförbundet Hem och Skola och Svenska kommunförbundet. Härigenom kommer de som närmast berörs av frågan att kunna föra fram sina synpunkter och påverka det nya poängsystemets utformning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag konstaterar med tillfredsställelse att man inom trafiksäkerhetsverket kommer att se över bestämmelserna om beräkning av platsantalet i skol skjutsfordon. Sedan nu gällande regler kom till har det skett stora förändringar då det gäller både samhällsstruktur och trafikintensitet. Den ökade centraliseringen i samhället har i många fall lett till nedläggning av skolor med förlängda skolvägar som följd. Utbyggnaden av skolan har också gjort att fler elever skall transporteras. Tyvärr har man alltför ensidigt sett till den utbildningstekniska målsättningen. Barnens situation i anslutning till skoldagen har kommit i skymundan. I den mån man i skolplaneringen haft möjlighet att välja har valet stått mellan en s.k. bättre och effektivare utbildning på längre avstånd och en mera lokal skola med begränsade resurser i fråga om valmöjligheter och undervisningsmetod. Man har i alltför liten omfattning tagit hänsyn till att en påfrestande skolväg sänker elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Det förehåller sig självfallet också så, att det är det svagare eleverna som lider mest av denna belastning — lika väl som det är samma elever som blir utan sittplats i skolbussarna dag efter dag. Genom att reglerna för skolskjutsning varit generösa mot kommunerna men hårda mot eleverna har den ekonomiska kalkylen fått en slagsida till förmån för centraliserad undervisning. Min fråga gällde i första hand överbeläggningen i skolskjutsfordonen men även trafiksäkerheten i allmänhet för skolbarnen. Våra ambitioner på detta område måste ökas i takt med den ökade trafiken och de ökade krav på säkerhet som gäller i samhället. Jag vill påpeka att överfyllda fordon är en fara inte endast under färd utan även i samband med påoch avstigning. Det har förekommit allvarliga olyckor och olyckstillbud då elever rusat mot en ankommande buss för att slå sig fram i kampen om en sittplats i bussen. Även vid avstigning har det förekommit olyckor. Det är alltså nödvändigt att se över hela trafiksäkerhetsproblematiken när det gäller skolskjutsning. Mot denna bakgrund vill jag fråga kommunikationsministern om den av honom aviserade utredningen inom trafiksäkerhetsverket kommer att ta upp även dessa delar av frågekomplexet.
Herr talman!

Herr talman! Härmed får jag meddela att jag på grund av brådskande andra göromål inte kunnat inom den föreskrivna tiden av fyra veckor besvara herr Börjessons i Falköping interpellation om avvägning mellan företagsekonomiska och samhällsekonomiska intressen inom den statliga sektorn. Svaret kommer att lämnas torsdagen den 10 februari.

Herr talman! Den borgerliga regeringen har nu i mer än 100 dagar innehaft regeringsmakten. Det är en självklarhet i en demokrati att maktskiften skall kunna inträffa. Det blir då också en demokratisk förpliktelse för de politiska partierna att underlätta maktskiften, dels praktiskt, dels genom att ge tillträdande regeringspartier en rimlig tid för att forma sin politik. Ty de första 100 dagarna är väldigt viktiga för en tillträdande regering. Vi är motståndare till mycket i de borgerligas politik. Men vi menar att när vi nu har fått en borgerlig regering ligger det i nationens intresse att regeringspolitiken blir så bra som möjligt. Vi kommer därför att göra det som står i vår förmåga för att påverka politiken. Vi har också skyldighet som oppositionsparti att kritisera regeringen där våra uppfattningar går isär och att erbjuda ett slagkraftigt alternativ. Det var detta vi socialdemokrater avsåg när vi omedelbart efter valet i fjol förklarade att vi skall utforma en konstruktiv och ansvarsmedveten Allmänpolitisk debatt politik i oppositionsställning. Efter de 100 dagarna är det uppenbart att de borgerliga inte lyckats särskilt väl med att ta till vara möjligheterna att lägga en god grund för en stabil samhällsutveckling, att de på flera områden hamnat i stora bekymmer. I en demokrati måste det finnas ett samband mellan förkunnelsen i valrörelserna och den praktiska politiken. Cyniker säger visserligen att valtal och vallöften är en sak, vad man säger och gör efter valet är någonting helt annat. Men även den som bryter vallöften, och det har ju visats hur det går till, kan ändå inte helt frigöra sig från de förväntningar och föreställningar som skapats hos väljarna. De blir i viss mån sina egna valrörelsers fångar. Jag vill nämna några exempel på hur de borgerliga partiernas svårigheter när de fått makten beror på de föreställningar de skapade i sin strävan att nå makten. Var och en vet att regeringen haft stora bekymmer i energipolitiken. Det beror på det sätt på vilket centern lade upp sin valrörelse. En stor del av regeringens tid och kraft under de 100 dagarna har förbrukats på att skapa dimridåer för att dölja centerns reträtter. Sakligt sett är detta ett orimligt sätt att slösa tid. Statsministern har förklarat att den s.k. villkorspropositionen är regeringens viktigaste beslut. Samtidigt förklarar regeringens egna experter, lagrådet, att villkorspropositionen i sak är onödig. Enligt logikens lagar skulle således regeringens viktigaste beslut vara onödigt. Regeringen anslår efter många turer miljardbelopp till byggande av kärnkraftanläggningar — just det byggande som centern lovade att stoppa om man kom i regeringsställning. Det är självklart att avsikten inte kan vara att dessa pengar skall kastas i sjön. Avsikten måste vara att de minst tio reaktorer som är i drift eller som nu byggs skall producera elektrisk ström. Därmed föreligger inte längre några principiella skillnader på denna punkt mellan de fyra största partierna. Den socialdemokratiska regeringen beslöt om kraftigt skärpta sparnormer för nya hus och gav planverket i uppdrag att utreda sparmöjligheterna i äldre bebyggelse. Dåvarande centerledaren påstod att det med nu känd teknik gick att minska energibehovet i våra lägenheter med 50 96. Därmed skulle, menade han, kärnkraften bli onödig. Nu har planverkets utredning kommit. Den visar att det kan gå att spara ca 14 96 till priset av stora kostnader och rätt hårda restriktioner i våra vardagsvanor. Så har vi då på punkt efter punkt fått bekräftat det som förenade en stor majoritet i Sveriges riksdag så sent som förra våren. Det är en stor och svår uppgift att genomföra en stram hushållning på energiområdet, att lösa de säkerhets och miljöproblem som är förenade med alla energikällor, att trygga en energiförsörjning som tillgodoser människornas krav på sysselsättning och välfärd. Den löser man inte genom att före valet förebära en högre moral än andra. Det krävs saklighet för att forma en handlingslinje till gagn för vårt land och vårt folk. Mitt andra exempel gäller strukturproblemen. Ingen som gjorde sig mödan att ta reda på fakta kunde före valet sväva i ovisshet om de strukturproblem vi stod inför i svensk och internationell ekonomi. Vi försökte dra in den diskussionen i valrörelsen. Vi hävdade att dessa problem endast kunde lösas i ett positivt samarbete mellan företag, anställda och samhälle. Vi mötte inget intresse från de borgerliga att föra den diskussionen. I stället mötte vi hårda angrepp mot samhället, mot löntagarna. Vi mötte tal om korporativism och mygelekonomi, byråkrater och pampar. Och de borgerliga ville genom slagord ge besked om hur problemen skulle lösas: sociala reformer utan socialism, decentralisering, kapitalismens självläkande krafter osv. I regeringsdeklarationen stod det inte ett ord om strukturfrågorna. Men det gick inte att hålla verkligheten borta. Nu visar det sig att det inte var vi som var klåfingriga, fanatiska statssocialister. Det var de borgerliga som var låsta i sina egna föreställningar. Genom sin förkunnelse byggde de borgerliga upp ideologiska barriärer, som försenat och försvårat arbetet med att söka lösa strukturproblemen och trygga jobben. Vi har redan förlorat mycket tid genom regeringens handlingsförlamning, och ännu rasslar de ideologiska kedjorna. Nu torde det vara uppenbart för var och en att samhället har en viktig roll att spela och att strukturproblemen måste lösas i ett förtroendefullt samarbete med arbetarna och tjänstemännen och deras organisationer. För landets skull hoppas vi socialdemokrater att de borgerligas skygglappar faller och ersätts av en vilja och förmåga till praktisk handling. Det tredje exemplet gäller den ekonomiska politiken. Jag har tidigare pekat på den drastiska förändringen när det gäller synen på ekonomin som regeringsskiftet medförde för de borgerliga. Före regeringsskiftet var det ingen måtta på vad den svenska ekonomin skulle kunna klara. De många löftena om sänkta skatter och höjda bidrag träddes som saftiga smultron på ett grässtrå. De löftena försvann snabbt — och med dem smultronen. I våras talade jag på LO-kongressen. Jag talade om vikten av att bevara vår ekonomiska styrka. Och jag varnade för de borgerliga partiernas överbud. Jag sade då att de borgerliga erbjöd löntagarna återhållsamhetens tagelskjorta och sig själva överbudens silkesblus. Dessa varningar har nu besannats. Det som främst kännetecknar regeringens budget och finansplan är detta: Regeringen har inte kunnat genomföra en så stram budgetbehandling som omständigheterna kräver. Den t.o.m. skryter med att den föreslår större bidrag och utgifter än vad vi socialdemokrater kunde ha förväntats göra. Men det är ju ingen konst att föreslå bidrag. Det svåra är att föreslå och försvara de skatter som behövs för att statsutgifterna skall kunna förenas med en stark ekonomi. Här har de borgerliga misslyckats. Följden har blivit ett rekordstort budgetunderskott och en statlig upplåning i Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt utländska banker för att betala löpande utgifter för folkpensioner, barnbidrag och allt annat. Vi hörde mycket talas om sociala reformer utan socialism. Det blev sociala reformer utan betalning. När man misslyckats med att anvisa en stram och ansvarsfull ekonomisk politik återstår för regeringen endast att kräva återhållsamhet av löntagarna och hota löntagarna med kännbara åtgärder, om de inte underordnar sig regeringens pekpinnar. Så har regeringen i årets finansplan på ett unikt sätt blandat sig i löneförhandlingarna på arbetsgivarnas sida. Och det är i själva verket huvudlinjen i regeringens ekonomiska politik. Härigenom har regeringen skapat en klyfta mellan å ena sidan löntagarna och deras organisationer och å andra sidan den politiska makten, de för den ekonomiska politiken ansvariga. På det sättet har avtalsrörelsen försvårats. Det går inte, herr Fälldin, herr Bohman och herr Ahlmark, att begära återhållsamhet av andra om man själv inte är beredd att visa återhållsamhet. Man kan inte begära att andra skall ta ansvar, om man inte själv är beredd att ta ansvar. Enligt regeringens egna bedömningar står vi inför en uppgång i den internationella konjunkturen. Man räknar med en ganska kraftig uppgång i industriländernas produktion och i världshandeln. I detta läge vill regeringen att upplåningen i utlandet skall öka med inemot 20 miljarder kronor. Det innebär på ett bräde nästan en fördubbling av den samlade upplåningen utomlands. Denna upplåning går till väsentlig del till att finansiera löpande utgifter. Ett förverkligande av regeringens ekonomiska politik kommer därmed att lägga tunga bördor på framtiden för att betala räntor och amorteringar. Vi har alltför många exempel från andra länder på vad en sådan lössläppt finanspolitik kan leda till i form av ekonomiska kriser och försvagat nationellt oberoende. Situationen förvärras av de motstridiga uttalanden som kommer från regeringshåll. Ena dagen säger regeringen t.ex. att löntagarna inte får ha större kontantlöneökning än 2-2,5 96. Några dagar därefter heter det att regeringen inte alls vill blanda sig i arbetsmarknadsparternas frihet. Ena dagen talar regeringen om skattesänkningar. Nästa dag kommer den med halvkvädna hotelser och mummel om devalvering, höjd moms och tvångssparande. Men ni kan väl ändå inte tro att det går att komma smygande med moms och tvångssparande och sådant i efterhand, om ni inte spelar med öppna kort i dag. Det vore att ladda med dynamit på den svenska arbetsmarknaden. Detta är inte uttryck för den fasthet, realism och konsekvens som krävs för att möta ekonomiska problem i nuet och i framtiden. Det är allvarligt. Ty det undergräver framtidstron och skapar sociala spänningar. Så har regeringen på grundläggande områden inte förmått forma en klar och framtidsinriktad politik. De 100 dagarna, som skulle bli regeringens smekmånad med det svenska folket, tycks i stället ha lett till stor osäkerhet om vart vårt land är på väg och på viktiga punkter blivit förspillda dagar. Inom socialdemokratin har vi under de senaste dagarna genomfört en serie möten och konferenser. Vi har därvid fått samstämmiga rapporter om att de som aktivt arbetade för de borgerliga partierna nu har blivit tysta och försagda. De som i fjol talade om 400 000 nya jobb, mot kärnkraften och för vårdnadsbidrag, talar inte längre om sina vallöften och och om hur de skall förverkligas. De talar just inte heller om den borgerliga regeringens politik. Men huvudfrågan på våra konferenser har nu liksom tidigare varit att tala om hur socialdemokratin och arbetarrörelsen vill möta dagens och morgondagens problem. Det är unikt att ett oppositionsparti framlägger ett genomarbetat alternativ till regeringens politik. Vi har lagt ner stor möda på detta arbete och är därför glada när vi mött ett starkt gensvar. I tre viktiga avseenden skiljer sig arbetarrörelsens alternativ från den borgerliga regeringens politik. Vi hävdar för det första att vi i nuet måste vara beredda att ta ansvar för framtiden. Under många år har vi socialdemokrater haft den svåra uppgiften att i regeringsställning skaffa fram tillräckliga statsinkomster för att finansiera angelägna reformer. Inte sällan blev vi angripna av de borgerliga för att vi tog ut för höga skatter. Och nästan lika ofta fick vi höra att oppositionen ville göra mer på reformernas område. Men vi har ständigt hävdat att sunda statsfinanser är en förutsättning för en stark ekonomi och för full sysselsättning. Därför har vi alltid noga prövat vilka reformkrav som är så angelägna att de måste tillgodoses genast och vilka som måste skjutas på framtiden. På samma sätt har vi varit beredda att ta obehaget att begära ökade skatter, när vi funnit att utgifterna varit nödvändiga eller oundvikliga. Vi är beredda att fullfölja denna grundläggande linje som ett viktigt led i en ansvarskännande och konstruktiv oppositionspolitik. Vi har därför utarbetat ett förslag till finanspolitik, som syftar till att förhindra en urgröpning av statsfinanserna. Vårt förslag innebär besparingar på vissa områden. Det gäller bl.a. det militära försvaret, där vi säger nej till en ny upprustning. Vårt förslag innefattar i övrigt betydande inkomstförstärkningar. Vi föreslår så långt det är möjligt en återgång till den överenskommelse om skatteomläggningen som den socialdemokratiska regeringen träffade med de stora löntagarorganisationerna förra våren. Vi ser det dessutom som nödvändigt att genomföra vissa ytterligare inkomstförstärkningar såsom en höjning av teletaxorna. Vi vill vidare lägga om det borgerliga förslaget att drastiskt höja bilskatten till en mer rimlig höjning av bilskatten kombinerad med en höjning av bensinskatten. Det finns heller inte något rimligt skäl till att personbilar skall drabbas hårt, medan traktorer och lastbilar hålls utanför. En sådan uppläggning av finanspolitiken bör göra det möjligt för oss Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt att undvika att staten går ut och lånar i utländska banker för att betala skatteomläggningen och löpande utgifter. Vi föreslår en stram och kanske kärv politik och att de nödvändiga åtgärderna skall vara rättvisa, att återhållsamheten skall bäras av alla grupper. Vi vill inte som den gamla oppositionen stoltsera med överbud. Vår politik är grundad på ansvar för statens affärer och för vårt lands ekonomi. Det är i nuet vi måste ta vårt ansvar för framtiden. Vi är för det andra beredda att ta ansvar för åtgärder som skapar arbete och trygghet. Socialdemokratin menar att samhället har det yttersta ansvaret för sysselsättningen. Vårt mål är att skaffa arbete åt alla. Det kräver en aktivare sysselsättningspolitik. Den borgerliga regeringens första linje i sysselsättningsdebatten har varit att sysselsättningen måste klaras genom en allmän, generell stimulanspolitik, som medför stora underskott i budget och bytesbalans. Vi menar att en sådan poiitik inte klarar dagens problem. I stället minskar den våra möjligheter att klara morgondagens problem. Vi menar i stället att sysselsättningen kräver riktade åtgärder. Det är endast genom en sådan politik som vi kan kombinera kraftfulla åtgärder för att möta hoten mot sysselsättningen med ett ansvar för utrikesbalansen. I linje härmed har vi krävt omedelbara åtgärder för att förhindra permitteringar och arbetslöshet bland industrins anställda, för att skaffa arbete och utbildning åt dem som nu går in på arbetsmarknaden och för att ordna arbete åt byggnadsarbetarna i Norrbotten. Det är i och för sig bra att regeringen nu lagt fram förslag till ett antal åtgärder som i stort sett överensstämmer med våra krav. Vi beklagar oss inte alls över att herr Ahlmark följer våra förslag och genomför de kraven. Men samtidigt fortsätter man med en svag finanspolitik, en påspädning av likviditeten. Det var en avgörande tankegång redan i LO-betänkandet Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen 1951 att de riktade åtgärderna för att värna sysselsättningen måste förenas med en stram allmän finanspolitik. Annars skulle resultatet bara bli inflation och stora underskott i våra utlandsaffärer. Det är i det perspektivet man skall se den borgerliga regeringens politik. Det är dithän den driver den. Vi har vidare lagt fram förslag som innebär en fortsatt förnyelse av arbetsmarknads och näringspolitiken. Inom ramen för en stram finanspolitik har vi föreslagit åtgärder för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och för att samhället på ett effektivare sätt skall kunna garantera arbete, praktik eller utbildning åt alla ungdomar. Vi upplever i dag allvarliga strukturproblem inom viktiga industribranscher i vårt land och utomlands. På många håll i landet möter vi en stor oro hos människorna. Vi möter en känsla av vanmakt hos arbetare och tjänstemän därför att de upplever att regeringen är ointresserad för deras problem. De möter hänvisningar till någon Ahlmarkdoktrin eller Åslingdoktrin, enligt vilken arbetare och tjänstemän skall lita till företagsägarna när det gäller sysselsättningen. De upplever detta som ett uttryck för passivitet. Och de vet av erfarenhet att de svåra problemen i många branscher ställer krav på aktiv näringspolitik byggd på samverkan mellan företag, samhälle och anställda. Läser man den borgerliga finansplanen får man ett intryck av att strukturproblemen beror på att svenska arbetare och tjänstemän har för bra betalt. Det är en orimligt snedvriden historieskrivning, som folk inte tror på. Strukturkrisernas orsaker finns framför allt utanför vårt lands gränser. De är en fortsättning på oljekrisen och den djupa konjunkturkrisen. De har sitt ursprung i tekniska och marknadsmässiga förändringar och i det låga utnyttjandet av produktionsresurserna runt om i industriländerna. Detta orsakas av marknadsekonomins sätt att fungera och av en alltför stor återhållsamhet hos de stora industriländerna. Detta måste vara utgångspunkten för en aktiv näringspolitik. Strukturproblemen innebär bl.a. ökade krav när det gäller kapitalförsörjningen. Vi har skapat grunden för vårt lands kapitalförsörjning genom att på ett effektivt sätt organisera sparandet genom AP-fonderna. Vi har inrättat Investeringsbanken, som spelat en stor roll inte minst för mindre och medelstora företag. Vi har skapat den fjärde AP-fonden, som kan bidra med riskvilligt kapital till industrins utbyggnad. Men vi står nu inför sådana uppgifter inom näringspolitiken att en fortsatt förnyelse är nödvändig. Det är nu fråga om kapitalinsatser av betydande storlek och med stora risker. Vi menar att näringslivet och löntagarna solidariskt måste vara med och finansiera de insatserna. Vi föreslår därför att en strukturfond inrättas. Denna fond skall syfta till att finansiera önskvärda branschrationaliseringar och medverka till att de kan ske i planerade och socialt acceptabla former. Med hänsyn till dessa uppgifter har det varit naturligt för socialdemokratin att fonden skall ha löntagarmajoritet men också att samhället och näringslivet skall vara representerade. Socialdemokratins förslag när det gäller sysselsättningspolitiken innebär att vi fullföljer den politik som gjort det möjligt för oss att klara den svåraste internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Det resultatet uppnådde vi genom att utöka och förstärka sysselsättningspolitiken. Dessa strävanden får inte upphöra. Och vi får inte undergräva den starka ekonomi som är en förutsättning för att sådana åtgärder skall kunna sättas in. Vi måste värna vår ekonomi för att kunna ta krafttag för sysselsättningen. Vi är — för det tredje — beredda att ta ansvar för en fortsatt reformpolitik för trygghet och miljö. Vi är mycket återhållsamma med nya utgiftskrav. Men reformarbetet måste fortsätta. Vi får inte brista i omsorgen om de gamla, om de sjuka, om barnen. Socialdemokratin vill genomföra den familjepolitiska reform vi gick till val på. Den innebär en stegvis förlängning av den nuvarande föräldraledigheten från sju till tolv månader för varje barn. Reformen Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt bygger på principen om jämställdhet mellan män och kvinnor och syftar till att ge mer tid för samvaro mellan barn och föräldrar. Vi kräver vidare att beslutet om barnomsorgen noga följs upp, och vi föreslår särskilda insatser för att förbättra kvaliteten i barnomsorgen. Den socialdemokratiska familjepolitiken innebär en bestämd inriktning på att förbättra levnadsvillkoren för barnen i vårt land. Vår skyldighet att visa solidaritet med de gamla och sjuka ställer krav på en utbyggnad av långtidssjukvården och hemsjukvården. Detta är i dag för de äldre och deras anhöriga den kanske allra viktigaste frågan. Vi föreslår en femårsplan, som innebär en utbyggnad med 10 000 platser inom långtidssjukvården och 10 000 platser inom hemsjukvården. Därtill vill vi öka personaltätheten för att förbättra vården för de äldre och arbetsförhållandena för personalen. Vårt förslag innebär att staten tar ett ansvar för att den realistiskt möjliga utbyggnaden av äldrevården kommer till stånd. Utgifterna för dessa två områden klarar vi det första året genom att hålla en lägre nivå än de borgerliga när det gäller försvarsutgifterna. Vi tycker faktiskt att det är viktigare att rusta upp omsorgen om barnen, omsorgen om de gamla och de sjuka. Genom en konstruktiv och saklig miljöpolitik har vi i vårt land de senaste åren lyckats vända en hotande försämring av vår miljö och undan för undan kunnat skapa t.ex. renare luft och renare vatten. Vi har nu lagt fram en omfattande miljömotion, som på många och viktiga områden kräver en fortsatt skärpning av insatserna för att förbättra vår miljö. Vi tar upp arbetsmiljön och boendemiljön. För oss är varje hot mot människans livsmiljö en uppfordran till politisk handling. Jag har här bara kunnat ge en kort sammanfattning av det socialdemokratiska alternativet till regeringens politik. Vårt alternativ innebär ett fullföljande av en bred och folklig reformpolitik utan att vi ger upp det grundläggande kravet på realism och ansvar inför kravet på en stark ekonomi. Vi vill klara reformerna genom eget arbete, inte genom upplåning i utländska banker. Låt mig till sist, herr talman, något beröra de internationella frågorna. I en värld som åtminstone inte på ytan söndertrasas av krig och där avspänningspolitiken framstår som en ofrånkomlig nödvändighet riktas vår uppmärksamhet mot områden där viktiga förändringar kan komma att inträffa. I vår del av världen finner vi hur demokratins och den medborgerliga frihetens krafter med ökad styrka gör sina stämmor hörda. I Spanien söker nu ytterlighetsgrupper förhindra den demokratiseringsprocess som drivits fram av en stark och välorganiserad opposition och av ett otåligt folk som vill rasera resterna av Europas sista fascistiska system. Den nuvarande regimen har insett tidens tecken och tagit vissa steg i rätt riktning. Men högerkrafterna är starka och lever i det förgångna, ett blodigt förgånget, präglat av förtryck och förföljelse. Det är folkets frihetslängtan som driver fram förändringarna. I fråga om Tjeckoslovakien förenas vi i respekt och solidaritet med undertecknarna av Charta 77, som genom sitt manifest ger uttryck för ett förtryckt folks önskan om medborgerliga fri-och rättigheter. De önskar inte förändra sitt lands säkerhetspolitiska situation, ej heller ens dess politiska struktur. De eftersträvar respekt för mänskliga rättigheter. Pragregimen känner sin ensamhet och isolering. Den borde inse att man inte kan förgöra en idé genom att landsförvisa dess förespråkare, att man inte kan utplåna ett folks frihetslängtan genom att förfölja motståndsmännens barn och familjer. Hur länge tror denna regim att den kan fortsätta att förkväva människornas bästa stämningar genom en byråkratins diktatur i proletariatets namn? I Mellersta Östern står man i år — det är min bestämda uppfattning - inför en bättre möjlighet än någonsin att ta ett avgörande steg mot en varaktig fred, med en respekt för de berörda folkens nationella rättigheter. Det måste vara vår förhoppning att denna möjlighet icke skall förspillas. I södra Afrika kommer rasismen och kolonialismen att ytterligare tvingas tillbaka. Men det finns stora risker för förödande konflikter präglade av rasmotsättningar och med en stormaktsinblandning som en hotande möjlighet för en ytterligare vidgning av konflikten. I utförliga motioner föreslår vi socialdemokrater en rad åtgärder för att markera det moraliska, politiska och materiella stödet till frigörelsekampen i södra Afrika. Vi föreslår bl.a. att regeringen skall framlägga förslag för riksdagen om de ändringar i valutalagstiftningen som behövs för att kapitalexporten till Sydafrika och Namibia skall kunna förhindras. Sverige bör i FN försöka driva fram en effektiv sanktionspolitik mot Sydafrika och verka för att FN och dess medlemsländer ökar sina insatser för att få slut på Sydafrikas ockupation av Namibia. Vi föreslår inom biståndspolitiken nära 100 milj.kr. utöver regeringens förslag till stöd för flyktingar, befrielserörelser och de s.k. frontstaterna. Vi närmar oss avgörandets tid i södra Afrika. Det är en förpliktelse för oss att efter måttet av vår förmåga medverka till en lösning på fredlig väg, präglad av respekt för människors lika värde och lika rätt.